Fru talman! Alexandra Anstrell har frågat mig om regeringen har för avsikt att skyndsamt införa civilplikt och hur jag avser att ytterligare stärka de frivilliga som vill vara med i uppbyggnaden av Sveriges totalförsvar så att de är förberedda vid kris eller krig. Genom regeringens proposition 2020/21:30 Totalförsvaret 2021 - 2025 görs den största satsningen på totalförsvaret i modern tid. Det är inte bara det militära försvaret som ges ökade anslag, utan det sker även en stegvis förstärkning av det civila försvaret. Tillsammans med de medel som tillfördes i budgetpropositionen 2018 uppgår ökningen av anslagen för det civila försvaret 2025 till 4,7 miljarder kronor. Regeringen gav förra året Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, i uppdrag att bedöma behov av personalförstärkningar inom bevakningsansvariga myndigheter och andra berörda aktörer vid en situation med höjd beredskap och ytterst krig. Bakgrunden till uppdraget var behovet av att få en samlad bild av hur personalbehoven ser ut inom olika delar av det civila försvaret för att identifiera vilka typer av verksamheter som kan vara betjänta av särskilda åtgärder för sin personalförsörjning vid höjd beredskap och krig. Sådana åtgärder skulle till exempel kunna handla om förberedelser för att nyttja den allmänna tjänsteplikten, en aktiverad civilplikt eller avtalslösningar. Detta uppdrag har redovisats för regeringen som nu går igenom och analyserar rapporten i det pågående arbetet med hur personalförsörjningen inom det civila försvaret kan utvecklas. När det gäller vilka åtgärder som bör vidtas är aktivering av civilplikt en viktig fråga. Civilplikten kan utgöra en möjlighet för den som vill göra vapenfri plikttjänstgöring att bidra till totalförsvarets samlade behov. Regeringen avser att återkomma i frågan. De frivilliga försvarsorganisationerna är en viktig del av den samlade förmågan i totalförsvaret. Förutom bemanning och förstärkningsresurser bidrar de till folkförankring och till försvarsviljan. En stark folkförankring och försvarsvilja är en förutsättning för totalförsvarets krigsavhållande uppgift. Regeringen konstaterar att det under den senaste försvarsbeslutsperioden har skett en utveckling där de frivilliga försvarsorganisationernas roll i det civila försvaret har börjat tydliggöras och planeras för. Denna utveckling bör fortsätta. Under pågående försvarsperiod tillför regeringen medel till de frivilliga försvarsorganisationerna i enlighet med totalförsvarspropositionen. Tillsammans med medel som tillförts 2020 uppgår förstärkningen till 40 miljoner kronor från och med 2024. Över hela landet finns även ideella organisationer som erbjuder människor kostnadsfria utbildningar i beredskap vid olyckor, allvarliga händelser och kriser. Regeringen har i vårändringsbudgeten för 2022 föreslagit att dessa organisationer ska tillföras ytterligare 10 miljoner kronor för att öka den enskildes förmåga att förebygga och hantera olyckor, allvarliga händelser och kriser.
Fru talman! Tack, ministern, för svaret! Frågan om uppbyggnaden av det civila försvaret är central om Sverige ska kunna ha ett fungerande totalförsvar som kan värna landet i händelse av kris eller krig. Överbefälhavaren har vid flera tillfällen varit mycket tydlig när det gäller behovet av att det civila försvaret utvecklas parallellt och i takt med det militära försvaret. Försvarsmakten är tydlig i sitt budgetunderlag och menar att deras analys visar att det civila försvarets förmåga att bidra till det militära försvaret vid höjd beredskap och ytterst krig behöver utvecklas. Precis så är det. Regeringen har väldigt länge varit senfärdig i arbetet med det civila försvaret, där många viktiga delar fördröjs och utreds gång på gång. Man kan inte säga att man är handlingskraftig om man startar ytterligare en utredning, och man har hållit på i snart åtta år. På område efter område ser vi att vårt civila försvar och vår beredskap inte håller en acceptabel nivå för ett stärkt totalförsvar i dag. Nu menar MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, att regeringen bör överväga att skyndsamt aktivera civilplikt, i första hand syftande till att skriva in civilpliktiga som redan har nödvändiga kunskaper utan föregående grundutbildning. Vidare skriver de att regeringen i det fall den beslutar om aktivering av civilplikt bör överväga att ge sektorsansvariga myndigheter i uppdrag att snabbutreda inom vilka verksamheter civilpliktig personal skulle kunna förstärka personalförsörjningen vid höjd beredskap och krig samt identifiera vilka personalkategorier det i så fall skulle handla om. Med anledning av detta skrev jag den här interpellationen, för det är också ett förslag som vi moderater har haft med i vår motion i försvarsutskottet. Har ministern och regeringen för avsikt att skyndsamt införa civilplikt? Det finns så många duktiga ungdomar som väljer att göra sin värnplikt och ta ansvar för att försvara Sverige. Nu finns det ju inte utrymme för alla att göra det. Då kanske det behövs andra och bättre sätt för att både öka försvarsviljan hos unga och engagera fler för att få ett ökat totalförsvar. Här tror vi moderater verkligen på att införa en ny civilplikt - det skulle ge ett robust totalförsvar. Civilplikten avskaffades 2008 och användes när den var aktiv för att utbilda förstärkningsresurser för det civila försvaret. Det handlar till exempel om utbildning i brandbekämpning, sjukvård, röjning och reparationer. I händelse av kris eller krig kommer det att finnas ett utökat behov av personal som kan utföra enklare uppgifter för att samhället ska fungera. Därför anser vi moderater att civilplikten bör återaktiveras. Eftersom vi under en längre tid har haft ett säkerhetspolitiskt allvarligt läge och det är krig i Europa behövs handling på många plan. Vi kan i dag till exempel se en stor tillströmning av intressenter till våra frivilliga försvarsorganisationer, som hemvärnet och lottakåren. Svenskarna vill hjälpa till och vara förberedda. En stor förändring för att fler skulle kunna vara förberedda och ta ansvar i händelse av kris eller krig skulle vara att återinföra civilplikten. Så vad är det som får er att tveka, herr minister?
Fru talman! Det är trevligt att höra en moderat prata så varmt om plikten med tanke på att det var Moderaterna som en gång avskaffade värnplikten, mot socialdemokratins vilja, och sedan dessutom bidrog till att skära ned på försvaret i en sådan omfattning att ni till och med fick en försvarsminister som avgick i protest. Sedan vi tillträdde 2014 har vi lagt om försvarspolitiken i båda dess delar. Vi har satsat mer än någon annan regering på det militära försvaret, och vi satsar också mer än någon annan regering har gjort på det civila försvaret. Och det är inte slut där, med de stora satsningar som gjorts hittills. Nu har vi dessutom sagt att vi när det gäller det militära försvaret bör komma upp i 2 procent av bnp, vilket bara det är en affär på kanske 40-45 miljarder kronor ytterligare per år till försvaret som vi behöver satsa - inte minst mot bakgrund av det försämrade säkerhetspolitiska läget. Det känns, med tanke på att Moderaterna själva var med om att avveckla och skära ned på försvaret, lite egendomligt att höra en moderat kritisera regeringen för att vi inte bygger upp det igen tillräckligt fort. Nu gör vi det så snabbt som det bara går, både det militära försvaret och det civila försvaret. På den civila sidan handlar det om förstärkningar med en stegvis upptrappning fram till 2025. Från 2025 kommer det att innebära ytterligare 4,7 miljarder kronor. Vi tog loss ytterligare 800 miljoner kronor i år. Vi talade i den tidigare debatten om de viktiga strukturbeslut som har fattats. Här har vi stora utmaningar och behov framöver. Det handlar om förstärkningar när det gäller försörjning av livsmedel, vatten, energi och kommunikation liksom när det gäller it-säkerhet. Vi har startat ett nytt cybersäkerhetscenter som nu är aktivt. Och på den militära sidan har vi ju återinfört värnplikten, den värnplikt som Moderaterna avskaffade. MSB säger att vi också måste överväga att återinföra civilplikten. Det kan ske på olika sätt. Det är aktuellt att vi ska göra det. Det kräver då att man vet precis vad man gör och hur det då ska se ut. Men vi har öppnat för det också. Vad kan då civilplikten komma att omfatta för områden? Också där ser man framför sig ganska stora områden. Det kan vara räddningstjänst, hälso och sjukvård eller äldreomsorg. Det är helt enkelt sektorer där människor får krigsplaceringar i händelse av krig eller höjd beredskap. Då får man säga: Jaha, du är sjuksköterska, och till vardags jobbar du med att spruta in botox i människor, men om det blir förhöjd beredskap ska du gå in och jobba i sjukvården i stället! Det är den typen av pliktbeslut som man fattar. Om det blir civilplikt kommer staten att kunna anvisa folk en placering. När det gäller de frivilliga försvarsorganisationerna gör vi återigen en väldigt stor satsning med 40 miljoner kronor direkt till frivilligorganisationerna, och sedan ytterligare 10 miljoner till övriga ideella organisationer. Också här gör vi en stor förstärkning. Jag ser framför mig att vi kanske kommer att behöva titta ytterligare på detta och lägga till ännu mer resurser.
Fru talman! Tack, ministern, för det utvecklade svaret! Jag tycker att det låter bra att man är intresserad av att titta på civilplikten även i regeringen. Jag tror att det skulle vara bra för Sverige. Jag tror att det skulle vara bra för vår försvarsvilja totalt sett. Men jag tycker också att ministern ska vara försiktig med att anklaga andra partier när det gäller vem som rustade ned försvaret, för vi vet ju alla att det var Göran Persson som startade den stora nedrustningen. Vi ska också veta att det var en annan tid då. Det är kanske inte någon ursäkt, men det kan vara en del av förklaringen, tror jag. Jag var själv inte med då, men jag är med och vill ta ansvar nu för att bygga upp Sveriges försvar. Jag tycker att det är viktigt. I min interpellation frågade jag ministern om ministern avser att ytterligare stärka de frivilliga som vill vara med i uppbyggnaden av Sveriges totalförsvar, så att de är förberedda vid kris eller krig. Här får jag svaret att mer pengar avsatts, och det är ju jättebra. Men sedan då - vad ska pengarna gå till? Hur följer man upp att det blir som man har tänkt sig? Det finns en hel del knutar att lösa upp, men dem verkar ministern inte vara medveten om. I över 100 år har vi haft frivilliga försvarsorganisationer i Sverige, och de spelar en viktig roll i Sveriges kris och krigsberedskap. Det handlar om ungefär 350 000 människor i olika åldrar som i dag är engagerade i 18 olika frivilliga försvarsorganisationer. Genom kurser och utbildningar av de frivilliga ser man till att specialkompetenserna bevaras och utvecklas i takt med att behoven förändras. Nu har behovet verkligen förändrats, fru talman. Flera av organisationerna har också verksamhet för ungdomar för att de ska kunna skolas in och gå vidare. Det är fantastiskt! De stöttar civila myndigheter och Försvarsmakten. Ett fungerande civilt försvar är helt nödvändigt. Det är en nödvändig förutsättning för att det militära försvaret ska fungera och kunna lösa sina uppgifter. Men ett civilt försvar är ju helt omöjligt att få till om man inte har frivilliga. När man deltar i någon av de frivilliga försvarsorganisationerna krävs först en grundutbildning. Sedan ska man lära sig mer via olika vidareutbildningar, så att man ska få de förmågor som vi verkligen behöver. Lagen om skydd för anställning vid viss tjänstgöring inom totalförsvaret finns och möjliggör att personer har rätt att få tjänstledigt från sin arbetsgivare för att arbeta på så kallade avtalsdagar. När man är utbildad kan man få avtal med exempelvis Svenska Lottakåren, hemvärnet eller liknande för att vara en del av totalförsvaret. Det finns däremot ingen lagstiftning som ger rätt att vara ledig under själva utbildningen. Det gör det inte heller för den grundutbildning som krävs för att man ska få börja eller för att genomgå någon av fortsättningsutbildningarna, så att vi ska få de där förmågorna som vi behöver i våra frivilligorganisationer. Fru talman! Om man verkligen menar allvar med att stärka de frivilliga försvarsorganisationerna behöver man också ge dem rätt förutsättningar. Jag ställde en fråga till ministern om ministern hade tänkt att ytterligare stärka de frivilliga som vill vara med i uppbyggnaden av Sveriges totalförsvar, så att vi är förberedda vid kris eller krig. Finns det någon tanke när det gäller detta, mer än bara pengar? Om de inte ges rätt förutsättningar blir det gärna lite av ett moment 22. Vikten av robust krisberedskap och civilt försvar har verkligen satts i strålkastarljuset genom pandemin. Jag undrar om ministern kan tänka sig att brett arbeta fram förslag som främjar ett viktigt deltagande av frivilliga och stärker deras betydelsefulla arbete. Vi har lottakåren, Bilkåren och andra duktiga organisationer som gör underverk när det gäller alltifrån logistik och stabsarbete till att köra bil och att hoppa fallskärm. De frivilliga lägger ned själ och hjärta för att vara en del av Sveriges totalförsvar. Det blir ett problem om de inte kan få vara lediga från jobbet när de ska genomgå sin utbildning. Ska de stå där med mössan i hand och be om att få vara lediga när vi behöver människor som stärker vårt totalförsvar? Borde vi inte kunna lösa det problemet så att vi kan få ett starkt totalförsvar utan ett moment 22 med personer som inte får vara lediga från jobbet?
Fru talman! Alexandra Anstrell säger att det var en annan tid. Med detta vill hon försvara att Moderaterna skar ned så mycket på försvaret att till och med deras egen försvarsminister avgick i protest. Ni avskaffade värnplikten mot socialdemokratins vilja. Ni avskaffade den med bara ett par rösters övervikt i den här kammaren. Vi varnade för vad detta skulle betyda för personalförsörjningen inom försvaret. Men ni avskaffade inte bara värnplikten utan också civilplikten. De sista utbildningarna gick 2008. Under alliansregeringen var det helt enkelt viktigare att kunna sänka skatten med 140 miljarder kronor än att upprätthålla värnplikt, civilplikt och ett försvar som håller sin kvalitet. Pengarna tog slut för att ni hade sänkt skatten så mycket. Det var detta ni prioriterade. När vi tillträdde 2014 lade vi om politiken, inte minst mot bakgrund av det försämrade säkerhetspolitiska läget efter att Ryssland hade invaderat och annekterat Krim. Det gjorde ju Ryssland på våren 2014. Det var en del av bakgrunden till att vi så snabbt som möjligt började återupprusta både det militära och det civila försvaret. Nu är vi i ett skede där vi håller på att bygga upp det. Från 2025 handlar det om 4,7 miljarder kronor ytterligare. Vi trappar upp det stegvis. I år tar vi loss ytterligare 800 miljoner kronor till de här satsningarna. Här har frivilligorganisationerna en central roll, och det är därför som vi går fram med dessa pengar. Sedan ska kanske inte regeringen alltid detaljstyra vad de frivilliga försvarsorganisationerna gör, men vi ska förstås ge dem bra förutsättningar att verka och fortsätta att vara ett bra tillskott till totalförsvarsorganisationen. En sådan dialog för vi dagligen, skulle jag säga, med de frivilliga försvarsorganisationerna. Det kan jag lova. Sedan har vi ytterligare ideella organisationer som också får mer pengar. Det handlar om 40 miljoner till de frivilliga försvarsorganisationerna och 10 miljoner kronor till övriga organisationer. Jag ser framför mig att vi kommande år kan behöva förstärka detta ytterligare. Men, som sagt, alliansregeringen avskaffade värnplikten. Man avskaffade civilplikten. Vi har återinfört värnplikten, och vi är på väg att också återinföra civilplikten. Det är väl ett tecken så gott som något på hur den här politiken har lagts om.
Fru talman! Som jag sa i mitt förra anförande tror jag att man ska vara försiktig med att kasta paj på någon. Det var Socialdemokraterna och Göran Persson som började med de absolut största nedskärningarna av Sveriges försvar någonsin. Att stå här i kammaren och kasta paj på någonting som hände i en tid då jag själv inte var med har jag inte för avsikt att göra. Fru talman! Våra frivilligorganisationer är viktiga. Det är också viktigt att alla frivilliga får hjälpa till när det händer. Vid skogsbränder har vi sett hur viktigt det är att kunna organisera frivilliga som inte är med i organisationer och som kommer dit för att de vill hjälpa där och då. Då behöver vi våra frivilligorganisationer, som kan engagera andra frivilliga för att de ska kunna göra bäst nytta. När jag senast besökte en utbildning inom svenska lottakåren i Enköping lyfte de upp ett annat problem som finns, nämligen att det saknas lokaler. Det råder lokalbrist. Nu när vi rustar upp överallt finns det inte tillräckligt med lokaler. Om både de värnpliktiga och de frivilliga försvarsorganisationerna ska utbildas blir det krockar, för det finns en del lokaler som man inte kan hitta på annat sätt och som man behöver till vissa uppdrag. Det här är ett av flera problem som dyker upp nu när vi växlar upp hela försvaret. Då tycker jag att det är viktigt att synliggöra dessa problem, så att man kan lösa dem, och inte bara säga att man skickar in mer pengar. Om man inte hjälper till att lösa knutarna blir det ett moment 22. För att få till bästa möjliga synkronisering mellan det civila och det militära försvaret menar Moderaterna i och för sig att vi behöver ett totalförsvarsdepartement, så att man kan se att ingenting trillar mellan stolarna och att det synkroniseras. Men nu finns det en del problem som vi ser och som vi borde kunna lösa för att hjälpa våra frivilliga försvarsorganisationer. Jag undrar om ministern är beredd att ta tag i de frågorna, så att man kan lösa den delen och så att människor som engagerar sig frivilligt får möjlighet att vara lediga från sina jobb när de ska utbilda och utbilda sig vidare. Man behöver även titta på lokalbristen.
Fru talman! Det här har rört sig om två frågor. Den ena är civilplikten. Är vi beredda att återinföra den? Svaret är ja, men det måste vara en modern variant av civilplikt. Det kräver också en del ytterligare överväganden om exakt hur man ska göra, men jag tror att det skulle kunna utgöra ett viktigt tillskott till totalförsvaret att återuppväcka civilplikten, på samma sätt som vi har återuppväckt värnplikten. Det är den ena delen. Den andra delen gäller frivilligorganisationerna. Vi för en kontinuerlig dialog med frivilligorganisationerna som inte bara handlar om pengar. Nu får man loss ytterligare 40 miljoner kronor till de frivilliga försvarsorganisationerna och ytterligare 10 miljoner till de ideella organisationerna. Vi kommer att fortsätta den dialogen för att se hur vi ytterligare ska kunna underlätta deras arbete, så att de ska kunna fortsätta att fungera som ett bra tillskott till totalförsvaret.